Herr talman! Det nu aktuella betänkandet från justitieutskottet är ett samlingsbetänkande med motioner från föregående års riksmöte. I betänkandet återfinns ett antal moderata reservationer, och jag skall i mitt anförande stanna inför några av dem. Herr talman! En av rättsstatens främsta uppgifter är att värna de enskilda medborgarna mot brott. Men det gäller inte enbart de enskilda människorna, utan också det allmännas egendom och den verksamhet som medborgarna kollektivt genom sina skatter bedriver. Sverige har en av västvärldens största offentliga sektorer. Vi försörjer denna gemensamma sektor genom en av västvärldens högsta skatter, men likväl ökar otryggheten och brottsligheten. Enskilda människor — inte minst svaga grupper såsom äldre, handikappade, barn och kvinnor — känner sådan otrygghet att många inte vågar sig ut under vissa tider på dygnet. Samhället har blivit hotande. Staten är stark i Sverige. Staten är också stor i vårt land, men fråga är om inte den stora staten på vissa avgörande områden blivit den svaga staten, i synnerhet där den skall stå stark. Sanningen är den, herr talman, att stora områden som borde betjänas av polis nu har överlämnats till marknaden. Den som har råd med t.ex. dyra och avancerade villalarm kan räkna med att klara sig, medan den som inte har denna möjlighet kan riskera att få sitt hem skövlat. I socialdemokratins Sverige har t.o.m. tryggheten kommit att bli en handelsvara. I reservation 1 tar vi moderater upp statens fundamentala ansvar för skydd mot brott. Reservationen berör frågan om att stärka och effektivisera polisens resurser, narkotikamissbrukets utbredning, reaktion mot brott som begås inte minst av ungdom och frågan om familjens ställning. 37 Herr talman! Brottsligheten i vårt land har passerat miljonstrecket anmälda brott. Vad denna brottslighet kostar vet vi inte, men vi anar att den kostar enskilda, stat och kommun många miljardbelopp. Tidningen Expressen hade för någon tid sedan ett intressant reportage om en missbrukare som tjänade ihop till sitt missbruk genom inbrott i bostäder. En bedömning, gjord av journalisten och som verkade mycket realistisk, var att denne man under sitt brottsaktiva liv skulle komma att kosta ca 20 milj.kr. Denna kostnad faller då på såväl enskilda som stat och kommun. Herr talman! Enligt de senaste mätningarna vet vi att det finns ca 14000 intravenösa missbrukare i detta land. Om Expressens beräkning är någorlunda korrekt skulle detta innebära en kostnad enbart för dessa missbrukare på ca 280 miljarder kronor. Tala om möjligheter till skattesänkning, om man skulle få bukt med narkotikaproblemet! Om åtgärder mot brott i ett kärvt ekonomiskt läge skall kunna riktas mot rätt område och ges maximal effekt krävs att brottsligheten analyseras både ekonomiskt och mänskligt. Det krävs alltså en kartläggning av samhällets och enskildas kostnader för brottsligheten. Majoriteten har avvisat denna begäran och därför frågar man sig: Varför får inte en sådan kartläggning äga rum? Kan inte en sådan kartläggning ge värdefulla upplysningar om hur brottsbekämpningen i framtiden skulle kunna inriktas? Herr talman! Internationaliseringen av brottsligheten är inte enbart en fråga som gäller narkotikabrotten. Många stulna konstverk och värdeföremål från svenska hem och museer har hamnat ute på en internationell hälerimarknad. Narkotikabrottsligheten är dock i första hand internationell till hela sin struktur och ursprung. Kampen mot narkotikan är en för alla partier gemensam angelägenhet — vi har alla målet ett narkotikafritt samhälle i våra partiprogram. Denna gemensamma syn och värdegemenskap är en stor styrka för Sverige. Men det räcker inte att vi är ense här i kammaren. Vi måste också medverka till att även andra länder och våra broderoch systerpartier ute i världen omkring oss intar samma ställning. Sverige har inte minst i FN varit utomordentligt pådrivande och i flera fall lett utvecklingen åt rätt håll. Men kampen mot narkotikan har enligt moderat mening nu kommit in i ett nytt skede. Motkrafterna mot narkotikahanteringen måste enligt vår mening organiseras och effektiviseras i det europeiska perspektivet. I reservation 9 yrkar vi på att det europeiska samarbetet i narkotikakampen skall organiseras i en gemensam europeisk databas. Narkotikakurirer, deras vägar och beteenden skulle snabbt kartläggas och narkotikatransporter genskjutas och avslöjas. Redan nu pågår ett samarbete i Europa där Sverige deltar, men enbart på det tekniska området. Sverige har i detta samarbete uppgiften att kartlägga narkotikapartiernas ”fingeravtryck” och därmed se hur olika tillverkares narkotikum fördelar sig. Detta samarbete har lett fram till flera tillslag mot laboratorier ute i Europa. Nu måste detta samarbete byggas ut till att omfatta även personoch spaningsregister. Det är överraskande och deprimerande att vi står ensamma i denna viktiga fråga. Jag skall inte här söka sak utan endast vädja till riksdagens partier, som slutit upp bakom målet ett narkotikafritt samhälle, att litet mer eftertänksamt fundera över vårt förslag, som vi kommer att återupprepa, så ni har chansen fler gånger. Herr talman! Mot bakgrund av det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 och 11.

Herr talman! De motioner som detta betänkande behandlar väcktes under den allmänna motionstiden förra året. De är i dag inaktuella så till vida att ungefär samma motioner har väckts under den motionstid som vi just har lämnat bakom oss. Vi får således ganska snart anledning att åaterkomma till en ny behandling av dessa ärenden. Vissa av ärendena har vi nyligen debatterat och beslutat om här i kammaren. Det gäller t.ex. frågan om åtalsunderlåtelse, som var aktuell här i kammaren den 12 december förra året, alltså för bara två månader sedan. Detta gör att jag tänker vara relativt kortfattad i dag. Vi i folkpartiet står tillsammans med moderata samlingspartiet och centerpartiet bakom fyra reservationer, som jag yrkar bifall till. Det är reservationerna 3, 5, 7 och 10. Den första av dem gäller ordningsbot för snatteri. Det är uppenbart att något måste göras åt snatteriet, som bara ökar i omfattning. Majoriteten i utskottet är liksom tidigare tveksam till ordningsbot vid snatteri. Vi är inte det, låt oss åtminstone försöka med det. Att inte göra något mot snatteriet — som den nuvarande politiken tycks gå ut på — håller inte. Reservation nr 5 gäller åtalsunderlåtelse. Vi är nu — liksom vi var i december och kommer att vara i framtiden, det kan jag försäkra — för en återgång till de gamla reglerna. Jag hänvisar till den debatt som fördes så sent som den 12 december. Reservation nr 7, som vi i folkpartiet också stödjer, vill ha en utredning av rättssäkerheten i lagstiftningen mot Eko-brottsligheten. Det råder i dag tveksamhet om de lagarna och om de fyller de rättssäkerhetskrav som man har rätt att ställa. Så får det inte vara. Reglerna måste vara fasta, klara och förutsebara. Vår fjärde reservation gäller att straffskalan för eget bruk av narkotika skall vara densamma som för innehav av narkotika. Något annat är enligt min mening ologiskt. Herr talman! Jag yrkar således bifall till reservationerna 3, 5, 7 och 10. Med anledning av en motion vill utskottet ha en ändring i brottsbalken som gäller sexuellt utnyttjande. Detta är egentligen det politiskt mest intressanta i betänkandet, eftersom socialdemokraterna inte ville det. De fann sig dock i det oundvikliga, som framgår av deras särskilda yttrande.

Herr talman! Brottsligheten i alla dess former är ett allvarligt samhällsproblem som fordrar kraftfulla åtgärder på såväl kort som lång sikt. Vi måste pröva olika vägar för att få ner brottsligheten. Tyngdpunkten i denna kamp ligger i enskilda människors engagemang och deltagande, men statsmakter och myndigheter har naturligtvis ett ansvar för att skapa förutsättningar för och ge ett aktivt stöd till arbetet. Det är nödvändigt att bygga på samverkan mellan organisationer, allmänna organ, föräldrar, grannar, enskilda osv. Grunden för det kriminalpolitiska arbetet bör således enligt centerns uppfattning bestå i breda sociala insatser och attitydpåverkan. Man måste givetvis också vidta åtgärder inom rättsväsendets ram. Det finns i det sammanhanget anledning att varna för den överdrivna tilltro som somliga har till att sådana åtgärder skulle vara de enda effektiva medlen mot ökad brottslighet. Butikstillgrepp utgör ett allvarligt problem. Åtgärder riktade mot snatteribrottslighet är enligt centerns uppfattning inte bara en uppgift för det allmänna utan också för handeln. Ja, sannolikt är det där som tyngdpunkten måste ligga för de samlade insatserna mot snatteribrotten. En rad sådana åtgärder måste vidtas, t.ex. ökad användning av olika stöldskyddssystem, information till allmänheten om butikstillgreppens skadliga verkningar osv. Det krävs emellertid ytterligare åtgärder från samhällets sida. En sådan åtgärd är enligt centerns uppfattning att införa ett system med ordningsbot vid mindre snatteribrott. Det skulle framför allt utgöra en snabb, men också en för den enskilde, tillfällighetssnattaren förhållandevis skonsam, form av lagföring. Dessutom skulle ett system med ordningsbot vid snatteri kunna bidra till ett bättre resursutnyttjande genom att det skulle minska åklagarnas och förenkla polisens arbete med dessa tillgreppsbrott. Jag yrkar bifall till reservation nr 3. Jag yrkar även bifall till reservation nr 5, som tar upp frågan om åtalsunderlåtelse. Det är särskilt för unga människors vidkommande nödvändigt att samhället ger klara normer och tillämpar konsekventa handlingsmönster. Ett system som innebär att lagöverträdelser ofta inte beivras eller beivras inkonsekvent och ryckvis får en destruktiv inverkan på ungdomars ofta ganska outvecklade rättsbegrepp. De nu gällande generösa reglerna för åtalsunderlåtelse kan närmast ge ett intryck av att samhället inte ser allvarligt på ungdomarnas brottslighet. Centern vill därför förorda en återgång till tidigare restriktiva regler för åtalsunderlåtelse m.m. och att det skall ske så snabbt som möjligt. I reservation nr 7 krävs en utredning om rättssäkerheten vid bekämpning av Eko-brott. En parlamentariskt utsedd utredning bör tillsättas med uppgift att skyndsamt göra en översyn av lagstiftningen på området, där man särskilt skall ta in rättssäkerhetsaspekterna i utredningsarbetet. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. Herr talman! Centerpartiet har föreslagit en rad åtgärder för att bekämpa narkotikaproblemen i vårt samhälle. Initiativ från bl.a. centerpartiet har t.ex. lett till att innehav av narkotika numera är straffbart. Erfarenheter har dock visat att toleransmängden för innehav av narkotika är alldeles för hög. Sedan 1986 har gränserna för vad som betraktas som ringa innehav av narkotika, t.ex. när det gäller hasch och amfetamin, i praktiken höjts — de har fördubblats och flerdubblats. Före 1989 greps alltid personer med heroinoch kokaininnehav av polisen och fördes till kriminaljouren för vidare åtgärder. I dag friges i stället droginnehavarna direkt efter gripandet sedan ett kortare förhör har hållits på platsen och man har identifierat dem. Små innehavsmängder av dessa preparat behandlas som ringa narkotikabrott och leder i ett senare skede endast till böter på 400 kr. — en summa som brottslingen sällan kan betala. Genom den här toleransförskjutningen har samhällets reaktion blivit alltför svag. Den avskräckande brottsförebyggande effekten har därmed kraftigt försämrats. Straffet för ringa narkotikabrott är t.ex. i Stockholm ett antal dagsböter i ett strafföreläggande, och gärningsmannen har mycket sällan förmåga att betala böterna. Möjligheten att omvandla obetalda böter till fängelse är numera i praktiken närmast obefintlig. Lagen är således i straffrättsligt hänseende inte tillräckligt effektiv. Inom centerpartiet anser vi att det är självklart att konsumtion av en viss mängd narkotika inte bör bedömas ha ett lägre straffvärde än innehav av samma mängd narkotika. Straffskalan för eget bruk av narkotika bör således sammanfalla med den för innehav. För det sistnämnda brottet omfattar straffskalan både böter och fängelse också vid brott som är ringa. Centern anser för sin del att straffskalan för innehavsbrott är väl avvägd. Det bör leda till att motsvarande straffskala för eget bruk av narkotika justeras på samma sätt, vilket skulle innebära att fängelse skall ingå i straffskalan för eget bruk av narkotika. Herr talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall även till reservation nr 10.

Herr talman! Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet gjordes en rad undersökningar och bedömningar av den ekonomiska brottsligheten i Sverige. En av de mer omfattande undersökningarna gjordes av Hansson 1983, Den svarta sektorns storlek och effekter. I en sammanvägning av olika studier och de egna resultaten bedömde Hansson att de oredovisade skattepliktiga inkomsterna under 1970-talet och början av 1980-talet borde ligga i intervallet 3,8-5,5 20 av BNP. I dag skulle detta betyda att de oredovisade skattepliktiga inkomsterna skulle vara mellan 38 och 55 miljarder. Det är naturligtvis inte säkert att samhällets intäkter skulle öka i samma proportion som vid normala inkomsters beskattning om dessa oredovisade inkomster kunde beskattas. Dels skulle en del av denna brottsliga verksamhet helt upphöra, dels sker en viss beskattning även av dessa pengar om och när de används till konsumtion. Men allt pekar på att siffran ändå är ganska hög. Det finns ingen anledning att anta att skattemoralen är bättre i dag än den var i början av 1980-talet. Det är snarare tvärtom. Den allmänna moralen har snarare försämrats. Det finns en ännu större acceptans i samhället nu vad gäller skattefusk och andra brott som går ut på att lura staten. Massmedias bevakning av den ekonomiska brottsligheten är heller inte lika framträdande nu som den var i början av 1980-talet. Ekonomisk brottslighet nämns i propositionen som ett prioriterat område, men det tilldelas inte några resurser. När det gäller kontrollen av ekonomisk brottslighet och att avslöja och beivra sådan blir arbetsuppgifterna allt svårare, eftersom de som sysslar med svart och grå verksamhet hela tiden höjer sin kompetens. Det vi behandlar i dag är en del av vår motion som handlar om ekonomisk brottslighet. Vi vill öka straffsatserna, så att sådana brott inte blir ekonomiskt lönsamma. Höga bötesbelopp skulle vara ett sätt att be gränsa denna brottslighet. Vi föreslår därför i vår reservation en översyn av straffsatserna. Jag yrkar bifall till reservation 6. Vi har i detta betänkande även en annan reservation, nämligen reservation 12. I den föreslår vpk ett tillägg i lagen om hets mot folkgrupp — 16 kap. 8 § brottsbalken — så att även missaktning på grund av kön inkluderas. Utskottet svarar dels att en sådan ändring skulle göra att bestämmelsen skulle förlora sin inriktning på minoritetsskydd, dels att överväganden för närvarande pågår inom regeringskansliet i fråga om lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. På det första vill jag svara att det visserligen är sant att kvinnor inte är en minoritet utan en majoritet, både i Sverige och i världen. Till svar på den andra motiveringen vill jag säga att vi naturligtvis skulle hälsa ett lagförslag angående könsdiskriminerande reklam med tillfredsställelse, eftersom vi tidigare år har skrivit just sådana motioner. De har avstyrkts av utskottsmajoriteten med hänvisning till att en utökning av kriminaliseringen av pornografiska alster skulle ske och att detta krav då skulle tillgodoses. Vad den utökningen innebär eller inte innebär fick vi ju se i och med rättegången mot tidningen POX för en dryg månad sedan. Det kan i detta sammanhang vara intressant att notera att det i Norge infördes en lagstiftning redan 1979. Enligt den norska marknadsföringslagen kan reklam som står i strid med mäns och kvinnors lika värde, gör intryck av nedvärdering av det ena könet eller på ett kränkande sätt avbildar män och kvinnor angripas och förbjudas med stöd av denna lag. Hur länge tänker utskottsmajoriteten hoppa tuva mellan olika hänvisningar för sina avslag? Med ett tillägg i lagen om hets mot folkgrupp, som vi föreslår i vår motion, skulle man när det gäller både pornografiska alster och reklam kunna komma åt dessa ständiga angrepp på jämlikheten och den nedvärdering av kvinnor som möter oss. Att lagens användning när det gäller minoriteters skydd därmed skulle försämras är faktiskt ett väldigt tunt argument.

Herr talman! Det föreliggande betänkandet JuU16 handlar om vissa brott. Det är främst ett resultat av en mängd motioner. När det gäller vår hantering av brottslighet och påföljder för brott finns en viss konservatism i systemet. Det kanske också bör finnas en viss tröghet. Men man måste ändå pröva nya grepp då och då. Reservation 3, som miljöpartiet yrkar bifall till, handlar om ordningsbot för snatteri. Det är ett nytt grepp. I dag är snatteri ett mycket vanligt brott. Samtidigt är domstolsoch rättsprocessen tämligen överbelastad. Man kan här hitta enklare former och ändå få till stånd ett avskräckande exempel för tillfällighetssnattaren, som gör att vederbörande inte fortsätter. Att skapa ett bättre resursutnyttjande, minska åklagares arbete och förenkla polisens arbete är något vi måste göra för att få resurser att ge oss på annan brotttslighet av mycket allvarlig karaktär, t.ex. narkotikabrott. Ordningsbot för snatteribrott skall naturligtvis inte förhindra att vi kräver av butiksinnehavare och andra att de förstärker sina skydd. Det är oerhört lätt att falla för frestelsen, framför allt för barn och unga människor. Lyckas man en gång, byggs gärna tanken upp: det gick bra den gången, det går bra igen. Det handlar här om att reagera snabbt. Ordningsboten är en snabb reaktion, och den kan stoppa rätt mycket vid källan. Jag yrkar alltså bifall till reservation 3. Berith Eriksson sade många kloka ord om reservation 6 som handlar om skattebrottslagen. Jag instämmer. Normerna i samhället har förändrats och urvattnats. Det har gått samma inflation i normerna som i det vanliga penningsystemet, och vi behöver alltså skärpa attityderna och visa att vi menar allvar när det gäller skattebrotten. På den här punkten får ingen urvattning ske. Jag yrkar bifall även till reservation 6, som handlar om en skärpning av skattebrottslagen. Jag nämnde narkotika tidigare. Narkotika är ett gissel. Den är ett gift i samhällskroppen. Jag vill inte jämföra med aids, men det är samma typ av gift; det är svårt att upptäcka och svårbekämpat. Men det går att bekämpa narkotika, och vi får aldrig sluta att bekämpa narkotikamissbruket. Vi måste göra insatser för att minska antalet missbrukare, vi måste göra hårda och kraftiga insatser mot gatulangning, vi måste ha kraftigare påföljder mot sådana som tjänar grova pengar på illegal befattning med narkotika. Vi måste ha kraftigare påföljder vid upprepad illegal befattning med narkotika. Det måste skapas en opinion! Det är oerhört viktigt att i samhället få till stånd en attitydförändring som innebär att befattning med narkotika är en lågstatushantering i samhället. Vi har lyckats få denna attityd till sniffningen. Den betraktas även i ungdomskretsarna som en lågstatushantering; ungdomarna ser alltså ned på kompisar som sniffar. Vi bör få till stånd samma sak när det gäller narkotika. Det får aldrig någonsin bli trendigt att hålla på med denna verksamhet. Vi måste därför få en snabbare prövning av narkotikamål vid domstolarna. Vi måste öka och effektivisera vården — det kräver ny vårdlagstiftning. Den skall vi inte tala om när vi diskuterar justitieutskottets betänkanden, men resurser behövs och den signalen vill jag ändå ge här. Jag yrkar bifall också till reservation 8. När det gäller eget bruk av narkotika är det självklart, vilket har sagts förut och vilket jag gärna säger själv, att det måste ske en samordning av reglerna kring innehav och reglerna kring eget bruk av narkotika. Den som brukar narkotika har också innehaft den innan han brukar den. Alltså borde man i rimlighetens namn sätta ett likhetstecken mellan dessa verksamheter. Dessutom är det så att om vi inte får in fängelsestraffet i straffskala för eget bruk av narkotika, så kan vi inte införa tvångsmedel i form av kroppsbesiktning. Vi kan inte heller döma till vård om vi inte upptäcker att en människa är narkoman. Vi har ingen rätt att testa henne. Skälet till att vi från miljöpartiets sida vill ha fängelsestraff för eget bruk av narkotika är att vi vill kunna tillgripa tvångsmedel. Vi vill upptäcka missbrukarna i tid och sätta in den vård som de såväl behöver innan missbruket går för långt. Jag yrkar bifall till reservation 10.

Herr talman! De frågor som kammaren nu behandlar är välkända ämnen som har diskuterats ganska nyligen i kammaren. Jag skall därför fatta mig ganska kort och bara kommentera ett par av reservationerna. I reservation 1 från moderaterna förespråkas att riksdagen skall göra ett uttalande om statens ansvar för skydd mot brott. Sådana uttalanden har riksdagen på förslag av utskottet gjort vid skilda tillfällen och dels betonat vikten av ett brett brottsförebyggande arbete, dels förordat att regeringen startar en landsomfattande kampanj mot våld och droger. En särskild våldskommission har tillsatts. När vi har diskuterat prioritering inom polisväsendet har vi gjort uttalanden i samma riktning som förordas i reservationen. Av dessa skäl anser majoriteten i utskottet att det inte finns anledning att bifalla moderaternas förslag i detta hänseende. När det gäller åtgärder mot snatterier finns det två reservationer, dels en av moderaterna om beloppsgränserna, dels en av folkpartiet, moderaterna, centern och miljöpartiet om införande av ordningsbot, skulle innebära att snatteri i själva verket skulle nedvärderas som brottstyp och likställas med lindrigare trafikförseelser och andra liknande ordningsförseelser. Av det skälet kan utskottsmajoriteten inte tillstyrka yrkandet. När det gäller beloppsgränsen anser utskottet att riksdagen bör avvakta resultatet av de överväganden som görs med anledning av fängelsestraffkommmitténs straffskaleöversyn innan man tar ställning till snatterioch stöldbrotten. Av det skälet yrkas avslag på den reservationen. Åtalsunderlåtelse och rapporteftergift har nyligen behandlats i kammaren, och jag hänvisar till den debatten och yrkar avslag på reservationerna under den punkten. När det sedan gäller narkotikabrotten är det väl kända yrkanden som nu återkommer i reservationerna 10 och 11. Det gäller också reservation 8. Jag kommenterar inte de reservationerna närmare utan yrkar avslag på dem. När det gäller den europeiska databasen är saken den att rikspolisstyrelsen inte har uppfattningen att detta är något som behövs. Styrelsen menar att det internationella samarbete som pågår inom Interpols ram är till fyllest när det gäller informationsutbytet kring narkotikabrotten och narkotikabrottslingarna. Detta är ett tungt argument för att avslå det moderata yrkandet i detta hänseende. Beträffande reservationen från moderaterna, folkpartiet och centern om den ekonomiska brottsligheten och utredningen om rättssäkerheten kan jag säga att den lagstiftningen är föremål för utvärdering av brottsförebyggande rådet. Man kan säga att i det avseendet är reservationsyrkandet tillgodosett. När det gäller förslaget från vpk och miljöpartiet om skärpning av skattebrottslagen vill jag nämna att det inom ramen för fängelsestraffkommitténs arbete pågår en utredning kring de olika brotten och deras inbördes relationer. Här kommer också frågan om skattebrotten in i bilden. Med hänvisning till detta yrkar jag avslag också på den reservationen. Herr talman! Jag vill sammanfattningsvis yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! År 1988 anmäldes mer än 59 000 snatteribrott. Detta är bevis nog för att insatser måste göras, för att samhället måste sätta gränser. Många ungdomar uppfattar — felaktigt i och för sig — att det är tillåtet att stjäla föremål upp till ett visst värde utan att samhället reagerar. Ni vill avvakta, ni vill ge råd, ni vill ge anvisningar! Det är inte nog, och det är inte kraftfullt nog. Ordningsboten — som inte är alldeles oproblematisk i sammanhanget — skulle innebära en snabb reaktion, den skulle minska åklagarnas arbete liksom den skulle förenkla polisens. Lars-Erik Lövdén, vad vill ni göra i stället? Ni kan ju inte komma med råd, avvakta och ge anvisningar när snatterierna ökar i den omfattning som nu sker. Möjligheterna till åtalsunderlåtelse har vidgats alltför mycket. Samhället ger inte tillräckligt allvarliga signaler. Därför måste vi ju återgå till de gamla reglerna. När det gäller rättssäkerheten är det så att lagarna beträffande ekobrottsligheten inte är tillräckliga. Det finns en utredning, avvakta den, säger Lars Erik Lövdén. Men inom ramen för BRÅ:s uppdrag har ju redan en rapport publicerats. Den visar att det finns tveksamheter kring huruvida rättssäkerheten i lagstiftningen mot ekonomisk brottslighet är tillräcklig. För att vinna tid bör en parlamentarisk utredning tillsättas redan nu. Håller förresten tidtabellen, Lars-Erik Lövdén? Kommer BRÅ att vara färdig våren 1990?

Herr talman! Ibland förstår jag inte socialdemokraterna — rätt ofta för resten. Ordningsbot vid snatteri — vi har många gånger i denna kammare talat om vikten av att reagera snabbt, särskilt beträffande unga människor. Just när det gäller att reagera snabbt är ordningsboten ett sätt att försöka göra någonting åt en ohållbar situation. Jag tycker att det är fel att inte prova ordningsbot, när en ung person första gången åker fast för ett mindre snatteribrott. Ordningsboten kan nämligen avhålla från en utvidgning av verksamheten, så att den inte leder till grövre snatterier eller andra, grövre brott. Jag sade förut att vi har en viss konservatism i synsättet när det gäller rättsapparaten, och här har kanske Lars-Erik Lövdén gett uttryck för ett sådant. Jag tycker inte att argumenten håller. Är vi överens om att snabba reaktioner, framför allt när det gäller ungdomar, är viktiga i det ena fallet, bör det i rimlighetens namn också vara det i det andra fallet. Resurserna skall visserligen inte vara styrande i sådana här fall, men vid lindrigare förseelser är det viktigare att rättsapparaten ägnas åt sådant som är absolut farligt för samhället eller för individen. Drunknar rättsapparaten i den mängd snatteribrott som vi för närvarande har, får nog inte rättsapparaten tillräcklig kapacitet.
Herr talman! Lars-Erik Lövdén säger att införande av ordningsbot när det gäller snatteri skulle innebära en nedvärdering av brottet. Jag måste hålla med om att man kan föra ett sådant resonemang. Det är ju alltid fråga om en avvägning av vad man bör satsa på och var gränserna bör ligga. Jag vill emellertid instämma i vad både Kent Lundgren och Lars Sundin var inne på, nämligen detta att man ändå vinner på en snabb reaktion från samhällets sida. Speciellt för ungdomar och kanske också för förstagångssnattare är det viktigt att det blir en snabb reaktion. Detta är alltså skälet till att vi anser att den här ordningen bör prövas.

Herr talman! Svenskar har alltid haft en stark känsla för natur. Vi svenskar tycker om naturen, och vi följer med intresse dess skiftningar under året. Vi gläds åt lärkan och sipporna på våren. Svampplockning och älgjakt är viktiga under hösten. Det har inte varit svårt att vinna förståelse och få acceptans för ett skydd och en vård av vår natur. En levande och rik natur har alltid varit en hjärtefråga för svenska folket. Vår natur och vårt landskap är resultatet av generationers mänskliga påverkan. Även i framtiden måste människan få påverka naturen. Vissa landskapstyper och naturområden av stort värde kommer dock att försvinna, om inte restriktioner för markanvändningen införs. Även specifikt hotade växtoch djurarter måste kunna skyddas genom restriktioner för markanvändningen. När restriktionerna är befogade skall staten ersätta markägarna för eventuella förluster som kan uppstå på grund av inskränkningarna. Svensk naturvård är i dag starkt centraliserad, och skötselansvaret ligger praktiskt taget uteslutande på stat och kommun. Naturvården blir härigenom starkt institutionaliserad och skiljer sig från naturvården i många andra länder. Alternativa naturvårdsformer har aldrig fått någon chans i Sverige. Det har blivit en konsekvens av socialdemokratisk politik. Vi i moderata samlingspartiet vill verka för ett främjande av mångfalden. Det personliga ansvaret och engagemanget på detta område måste fördjupas. Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande 1989/90:11 angående naturvård behandlas 94 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 1989. Utskottet har glädjande nog föreslagit riksdagen att ge regeringen till känna vad som har anförts med anledning av en moderat partimotion och ett miljöpartiyrkande. I dessa har behovet av lagstiftning framförts, syftande till förstärkt skydd för hotade växtoch djurarter samt deras livsmiljöer. I betänkandet fastslås, som också har anförts i vår motion, att det måste vara särskilt angeläget att förutom de i Sverige hotade arterna skydda även de arter som i vårt land fortfarande har vitala populationer, men som är starkt hotade i världen i övrigt. Artskyddet måste utformas så, att det även verkar förebyggande, och reglerna om fridlysning bör revideras och göras mer generella. I naturvårdslagen bör därför införas bestämmelser, som ger ett direkt skydd för hotade arter och för arter med hotad genetisk variation. Enskilda initiativ för att bruka och vårda äldre kulturlandskap bör uppmuntras, och skyddet för bevarande av arter bör bekostas av staten. Ersättning skall därför utgå för försvårande av pågående markanvändning. Inom ramen för Nordiska genbankens verksamhet bör skyddet av genetiska resurser hos vilda växter och djur kunna klaras. Genbankens databank bör utnyttjas i detta syfte. Floraoch faunavårdskommittéerna vid lantbruksuniversitetet bör få resurser, så att deras samlade data om hotade djur och växter kan ges ökad spridning. Informationen om kommittéernas verksamhet bör utökas. Herr talman! Till betänkandet har fogats ett stort antal reservationer av vilka vi moderater står bakom fem. I reservation 5 tar vi upp behovet av ändring av strandskyddsreglerna. Vi anser att de generella bestämmelserna om strandskydd bör revideras så, att reglerna i stället tar hänsyn till de faktiska förhållandena. Härigenom skulle exploateringstrycket på mark inom attraktiva områden minska avsevärt, utan att något hot skulle uppstå mot allmänhetens möjligheter att fritt nå stränderna. Vissa strandavsnitt behöver emellertid skyddas från exploatering. Det kan gälla omistlig naturmiljö eller närheten till tättbefolkade områden. I sådana fall bör kommun i detaljplan kunna undanta vissa strandavsnitt från bebyggelse. Vidare skall bygglov inte kunna vägras inom icke detaljplanelagt område, även om det är fråga om strandnära lägen. Då det gäller kriterier för naturreservat m.m. anser vi moderater som skrivit under reservation 10 att regeringen har en alltför fri tolkning av begreppet naturreservat och att det därför skapas osäkerhet om syftet med detsamma. Begreppet naturskydd bör därför renodlas. Reservaten skall vara ett skydd för att man skall kunna bevara särskilda naturtyper, t.ex. biotoper för hotade arter eller geologiska formationer. I reservaten skall — till skillnad från i nationalparkerna — en viss mänsklig påverkan kunna tillåtas för att man skall kunna bevara olika typer av kulturlandskap och miljöer som ängar, alvarmarker, hagar och slåttermyrar. Områden skall inte avsättas som naturreservat av friluftsoch rekreationsskäl. De skall dessutom vara tillgängliga för allmänheten endast i sådan utsträckning att reservatets skyddssyfte inte motverkas. Vi tycker också att naturreservaten skall kunna ägas av enskilda, företag, kommuner eller staten. Icke offentliga markägare kan då drabbas av restriktioner. De måste då kunna få ersättning i de fall där deras pågående markanvändning försvåras. Markägare bör också i ökad utsträckning kunna få ersättning för tillsynsansvar för naturreservaten. Det är en gammal känd ståndpunkt som vi moderater länge har haft. I reservation 11 från moderaterna sägs det att de intrångsoch marklösenersättningar som utbetalas till enskilda markägare i samband med avsättande av mark som naturreservat skall kunna spridas i tiden efter en upprättad plan. Vi moderater anser också att det är viktigt att den skattebelastning som uppkommer vid ett enda betalningstillfälle inte bidrar till att skapa ointresse för denna bevarandeform. Därför menar vi att det är viktigt att andra lösningar av ersättningsfrågan kan prövas. Det kan gälla t.ex. markbyten, varvid statligt ägd mark skall kunna erbjudas den enskilde som ersättning. I reservation 12 från moderaterna och centern tas skötseln av naturvårdsobjekt upp. Vi menar att de statliga insatserna bör koncentreras till åtgärder för att bevara omistliga naturvärden, medan landsting och kommuner bör få större ansvar för friluftsreservaten. Ideella organisationer och markägare bör anlitas i vården av naturvårdsobjekten. Vi är också beredda att arbeta för nya finansieringskällor och anser att sådana bör prövas. I detta syfte bör en fond inrättas för inköp och vård av naturvårdsobjekt. Allmänhet och företag skall kunna lämna bidrag via fonden, som också bör vara öppen för testamentariska förordnanden. Reservanterna anser att utskottet skall ge regeringen detta till känna. Reservation 16 från moderaterna och folkpartiet gäller exploaterade delar av nationalparker. Respekten för begreppet nationalpark håller på att urholkas. Det har vi kunnat konstatera i och med att de nordliga nationalparkerna, Stora Sjöfallet och Abisko, vid flera tillfällen har utsatts för olika ingrepp, bl.a. vägbyggen och vattenkraftsutbyggnad. Risken för att den av naturvårdsverket planerade nationalparken i Kirunafjällen kommer att utsättas för exploatering är enligt vad vi erfarit uppenbar. Därför har vi moderater i vår partimotion föreslagit att de delar av nationalparkerna som hotas på detta sätt i stället bör bli naturreservat. Vi anser att skyddet av våra nationalparker skall vara mycket starkt. Svenska nationalparker bör kunna tjäna som internationella referensområden, och ingrepp bör ske endast i enlighet med lagstiftning i särskilda fall. Nationalparker skall utgöras av områden där naturen i huvudsak får utvecklas fritt, och marken bör ägas av staten. Parkerna skall i princip inte ha några driftskostnader, med undantag av kostnader för övervakning av områdena.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

Herr talman! I debatten talar nästan alla väl om naturvården. Det är lätt att bli lyrisk när man talar om våra fjäll, våra sjöar, våra skogar och om växter och djur. Miljöministern talar ofta om hur angeläget det är att skydda den svenska naturen. Jag är säker på att Jan Fransson från socialdemokraterna också kommer att göra det när han om en stund skall stiga upp här i talarstolen och försvara socialdemokraterna och utskottsmajoriteten och samtidigt försöka förklara varför socialdemokraterna avstyrkt så många motionsyrkanden med krav på insatser på naturvårdsområdet. Nej, herr talman, ett faktum som man med fog kan återupprepa många gånger är att vården av den svenska naturen är ett område som socialdemokraterna inte prioriterar. Vid den stora genomgången av de många sektorer som fanns på miljöområdet i samband med miljöpropositionen lämnades naturvården i stort sett utan insatser. Nu skall visserligen förslag sent omsider redovisas i en kommande proposition. Men jag vill än en gång konstatera att naturvården kommer långt ned på den socialdemokratiska åtgärdslistan. Vården av naturreservaten är bristfällig, resurserna är otillräckliga, och det gäller också möjligheterna att säkerställa områden som behöver skyddas. Det gäller att man redovisar för riksdagen vilka nationalparker som skall inrättas, nu när utredningarna är slutförda. Det gäller att fullfölja inventeringen av våtmarker, som vi har diskuterat i många år, det gäller skyddet av hotade arter och mycket annat. Det jag nu säger är överdrifter, säger kanske Jan Fransson. I så fall vill jag redan nu replikera. Tala om för oss på vilket sätt socialdemokraterna har uppfyllt de krav som kan ställas på statens insatser för naturvården! Det finns inte mindre än 38 reservationer i det här betänkandet. Dessutom finns det en rad särskilda yttranden. På många områden har vi inte återupprepat reservationer från tidigare år, även om detta i och för sig hade varit motiverat. Vi som representerar folkpartiet finns med på 18 reservationer, och jag yrkar bifall till alla reservationer där vi finns med. Herr talman! Nationalparksplanen finns nu. Det är tid att inrätta nationalparker. Vi återupprepar våra krav på att en plan för skydd av fjällvärlden görs och att nationalparker inrättas i Sjaunja och Tasavvavuoma. Vi måste komma till rätta med de förhållanden som råder när det gäller skötsel och tillsyn av naturreservat. Resurserna är otillräckliga. Nya metoder måste användas, förutom att anslagen behöver höjas. Avtal kan upprättas med markägare och frivilligorganisationer. Socialdemokraterna har på det här området visat samma stelbenthet inför alternativa lösningar som inom annan verksamhet, t.ex. barnomsorgen. Staten kan inte göra allt. Det behövs en ny syn också på det här området. Skyddet för arter är otillräckligt. Det gäller att skydda områden som är oundgängligt nödvändiga för att rädda växter och djur undan utrotningshot. Vi i folkpartiet har i motioner tagit upp frågor om skydd för sälar, pilgrimsfalk och vitryggig hackspett och åtgärder kring Emån för att skydda arter där, m.m. Fler arter hade kunnat nämnas. Vi hade kunnat redovisa fler skäl och skriva fler reservationer. Men, herr talman, det är viktigt att konstatera att vi i Sverige inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att uppfylla Bernkonventionens intentioner. Det är fantastiskt att inventeringsarbetet för att skydda våra våtmarker ännu inte slutförts, trots att vi år efter år haft debatter om det i riksdagen. Vad har Jan Fransson för kommentar till att utskottsmajoriteten år efter år endast hänvisar till pågående utredningsarbete? Jag skall, herr talman, inte kommentera alla våra reservationer. Våra motiv framgår av texten. Jag vill slutligen betona att det behövs en ny terminologi på skyddsområdet. Vi har nu begreppen nationalpark och naturreservat. Det är viktigt att klarlägga den boskillnad som råder mellan områden som skyddas med hänsyn till flora och fauna och områden som skall skyddas av andra skäl, exempelvis för friluftsliv och rekreation. Vi föreslår att begreppen nationalreservat resp. naturreservat införs för områden för skydd av flora och fauna på riksnivå resp. regional nivå. De områden som huvudsakligen avsätts för rekreation bör ha den nuvarande beteckningen nationalpark och på regional nivå naturpark. Det bör också övervägas om de sistnämnda områdena, alltså områden för rekreation och friluftsliv, skall vara reglerade i annan lagstiftning än i naturvårdslagen. Herr talman!

Herr talman! Lars Ernestam började med att säga att det är lätt att bli lyrisk när man talar om naturvården och att säkert alla kommer att göra det. Speciellt lätt är det när vi behandlar det här betänkandet om naturvårdsfrågor från i höstas med bara yrkanden som inte rymmer äskanden om pengar. De delarna behandlade vi i våras. Här är det mera avdelningen lyrik och önskemål. Men detta är väsentligt också, för det är viktigt att någon gång fundera över vad vi egentligen vill och hur vi vill att utvecklingen skall gå. Men då måste vi så småningom också försöka leva upp till de tankar, önskemål och idéer som vi har fört fram. I detta betänkande görs ett tillkännagivande om skyddet av hotade arter. Det är en moderatmotion och en miljöpartimotion som här följs upp med förslag om skärpning av lagstiftningen på detta område. Det är alldeles klart att om vi vill åstadkomma någonting krävs litet mera pengar, litet mera ekonomiska resurser. Men penningfrågan behandlade vi i våras, och då avsattes pengar för dessa områden efter några turer i jordbruksutskottet. Ändå var det alldeles för litet. Nu har vi väckt nya motioner med anledning av det budgetförslag som nu behandlas. Då är inte uppställningen lika klar och enkel, att det behöver göras någonting. Vad jag vill ha sagt med detta är att det vi har kommit fram till i detta betänkande är bra, men det räcker inte. Man kan inte bara med ord klara saker och ting. Man måste följa upp det med resurser. De som arbetar med skyddet av växter och djur måste få resurser för sitt arbete. Naturvårdsfrågan är väldigt viktig, eftersom den berör oss alla. Det har också att göra med det jag hittills har talat om, nämligen hotade arter i det skyddade områdena. Vi har gjort vissa områden som är viktigare än andra till nationalparker, naturreservat osv. Här tas nu upp resonemanget om hur dessa områden skall skötas. Några av oss har reseverat sig mot det sätt på vilket områdena i dag sköts. Vi tycker att vi borde lägga ner mer energi på det arbetet och naturligtvis avsätta mer pengar — till det kommer vi litet senare. Framför allt måste vi välja ut vilka områden som är viktiga att sköta och vilka områden som kan uteslutas. Det har blivit litet svårare att sköta naturreservat och naturvårdsområden i och med att vi inte har t.ex. arbetslösa människor att sätta in. Då har möjligheterna på detta området minskat. Det har inte heller anslagits mer pengar, vilket naturligtvis är fel. Skötselbehovet finns fortfarande kvar. Vi har från centerpartiets sida tagit upp möjligheten att få fram litet mera pengar genom att privatpersoner, företag, institutioner och andra skänker pengar till att bygga upp en fond, varifrån pengarna kanaliseras. Detta har vi tagit upp i en reservation till detta betänkande. Det är ett par frågor där vi ställt upp men där vi inte har motionerat. Den ena gäller skyddet av Emån. Detta är ett vattensystem som är mycket intressant och har mycket fisk samt djur och växter runt omkring. Detta är ett viktigt vattensystem, som vi diskuterat här i riksdagen tidigare, varför jag inte skall gå närmare in på frågan. Men vi har som sagt ställt oss bakom den idé som framförts i motionen, att man inte får stycka sönder det här området. Nedskräpning av våra kuster är ett bekymmer för de kommuner som har att hantera problemen. Det är naturligtvis ett naturproblem men också ett problem för dem som skall sköta dessa områden. Här har vi en reservation där vi påpekar att de kustkommuner som har dessa bekymmer måste få hjälp från övriga. Det är ju invånare från övriga Sverige som kommer dit och ”hjälper till” att skräpa ner, både ute på havet från båtar och på land. Det är ganska angeläget att man löser detta problem. Så skall jag tala litet om en fråga där vi inte heller har reserverat oss men som har tagits upp här, och det gäller Antarktis. Från centerpartiet har vi under flera år krävt att man skall avsätta Antarktis som en internationell nationalpark. Den åsikten har vi fortfarande. Vi tycker att det är väsentligt att man gör det. Orsaken till att vi inte har reserverat oss den här gången är att utrikesutskottet under hösten hade en diskussion om den mineralkonvention om Antarktis som skall ratificeras. I utrikesutskottet hade man kommit fram till att problemet i och med ratificering av konventionen skulle lösas. Jag tror inte att man löser problemet med det, utan vår uppfattning kvarstår, att man bör arbeta för en internationell nationalpark. Antarktis är den enda orörda kontinenten på vår jord. Den har enorma ismassor, och den har på avgörande sätt påverkan på havsströmmar och klimatet på hela jorden. Ett ostört Antarktis är en grundläggande förutsättning för livet på hela vår planet. Därför är det viktigt att skydda det. Antarktis kan också sägas vara oerhört värdefullt för forskning och vetenskap. Där finns inte bara unika livsformer utan där finns också en relativt orörd natur. Det kan ge värdefulla baskunskaper för att vi skall kunna utforska sammansatta och mångskiftande ekosystem över hela vår jord. Sedan kan det diskuteras på vilket sätt man bäst bevarar och försvarar den här kontinenten. Den mineralkonvention som man alltså nu försöker att få undertecknad skall reglera utnyttjandet av Antarktis. Enligt vår uppfattning bör den så småningom, eller helst snarast, ersätts av en skyddskonvention. Nu vet man inte säkert att konventionen kommer att träda i kraft, eftersom förutsättningen för att den skall träda i kraft är att minst 15—16 stater plus de stater som är direkt berörda skall underteckna den. Bland dessa stater finns Australien och Frankrike. Dessa har vägrat att underteckna konventionen. Då finns det risk att vi får ett avtalslöst tillstånd, vilket inte heller är bra. Centerpartiets krav är att det så småningom skall bli ett reservat. Vi hoppas alltså att den svenska regeringen skall arbeta för detta. Vi återkommer till förslaget så småningom. I samband med detta betänkande har vi, med den motivering som jag tidigare anförde, endast avgett ett särskilt yttrande på den här punkten. Fru talman!

Fru talman! Medan diskussionen runt omkring oss, i riksdagen och i hela samhället, just nu handlar om den ekonomiska och politiska krisen fortsätter vi här vårt mera vardagliga riksdagsarbete. Vi behandlar just nu jordbruksutskottets betänkande om naturvård. När allt kommer omkring är det helt riktigt, för beslut som vi fattar om vårt förhållande till naturen i övrigt är av lika stor, ja kanske större, betydelse i det riktigt långa perspektivet som beslut som vi fattar om den ekonomiska politiken. Fru talman! Vad är egentligen naturvård annat än ett bevis på att människan hittills har misslyckats med att anpassa sig till jordens andra levande varelser och naturen i övrigt? Vi måste skydda naturen från vår egen framfart. I takt med att denna framfart blir alltmer förödande växer behovet av naturvård. Det är inte en slump att världens första nationalpark blev Yellowstone National Park i USA. Det var en högst förståelig reaktion på den ödeläggelse av den nordamerikanska kontinenten som kolonisationen innebar, med bl.a. utrotandet av ursprungsbefolkningarna. Även i vårt land har kraven på ett aktivt naturskydd ökat i och med att människans åverkan på naturen har ökat. Naturvården har också ändrat karaktär — från en mera traditionellt konserverande attityd innebärande att naturen skall skyddas till en växande insikt om att naturen aktivt måste vårdas. Naturskyddslagen ersattes med naturvårdslagen. Naturligtvis kan vi önska, och självfallet bör vi i praktiken försöka åstadkomma detta, att det mänskliga samhället organiseras så, att det i största möjliga mån kan inordnas i ett större naturligt sammanhang. Visserligen har den mänskliga förmågan att skapa om sin värld hittills fått katastrofala effekter vad gäller naturen och stora delar av mänskligheten själv. Men samtidigt är det ju denna förmåga som är mänsklighetens hopp. Vi kommer aldrig att kunna leva spårlöst på jorden. Men vi kan leva med en ständig strävan att nå en bättre anpassning till de ekologiska systemen. Vi kan sträva efter att bygga upp en solidarisk värld, utan förtryck. Vi kan använda vår fantastiska kreativitet så att säga i framtidens och faktiskt också i kärlekens tjänst. Det är naturligtvis en enorm utmaning. Men människans öde är nog att anta utmaningar. Det behövs alltså stora förändringar i vårt sätt att producera varor och tjänster. Men det behövs också en aktiv naturvård. Jordbruksutskottet behandlar i föreliggande betänkande en lång rad motioner som väcktes under den allmänna motionstiden förra året — alltså motioner från januari 1989. Motionerna berör ett brett spektrum av frågor — från stora övergripande frågor till små, väl avgränsade. Vi har tidigare här i kammaren och även i utskottet haft anledning att diskutera var gränsen går mellan riksdagens kompetensområde å ena sidan och andra politiska församlingars samt myndigheters verksamhetsområden å andra sidan. Anledningen till att jag som representant för vpk inte har reserverat mig till förmån för en lång rad förslag på områden som bör skyddas är inte att dessa områden saknar skyddsvärde, utan anledningen är just svårigheten att göra en helhetsbedömning. Dessutom skall en sådan bedömning lämpligen göras av andra instanser än riksdagen. För att besluta om naturreservat och föreskrifter för sådana krävs det en ingående lokal kännedom. Vi i vpk framställde 1989 ett krav som vi haft tidigare och som vi för den delen återkommer med nu 1990. Det handlar om kravet på att en övergripande national naturvårdsstrategi skall upprättas. En sådan strategi, menar vi, skall tjäna som underlag för rangordningen av olika skyddsinsatser när det gäller naturområden. Ett mål skall naturligtvis vara att ett representativt urval av olika naturtyper bevaras. Det är angeläget att skogsmiljöer säkras för framtiden — områden som skall kunna utgöra referensområden för forskning. I dag avverkas t.ex. stora arealer sumpskogar. Men vi vet ännu inte vilka arter av djur och växter som finns där. Vi befinner oss alltså i samma situation som vissa utvecklingsländer när det gäller deras regnskogar. De saknar ofta resurser för naturvårdsarbetet. De bär ju på en enorm ekonomisk skuldbörda till industriländerna — en skuldbörda som väl egentligen bara överträffas av den moraliska skuldbörda som vi i industriländerna har i förhållande till utvecklingsländerna. Tyvärr väger moralen ofta lätt i vår del av världen. Vad skall vi skylla på? Vi har ju kunskapen och medvetenheten om naturvårdens betydelse samt medvetenheten om att olika arter måste bevaras. Vi har forskningsresurser och vi har råd. Ändå låter vi detta ske! Det finns ingen ursäkt. Det finns alltså ingenting att skylla på. Vi anser att det finns ett tillräckligt underlag för att nu upprätta en samlad naturvårdsstrategi. Vi har ju länsstyrelsernas naturvårdsinventeringar. Vi har den riksomfattande våtmarksinventeringen. Vi har urskogsinventeringen och underlaget för den fysiska riksplaneringen. Vad som behövs är att allt detta vägs samman till en helhet. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. Jag yrkar också bifall till reservation nr 9, som handlar om att naturvårdens ställning behöver stärkas. Naturvården tvingas ofta underordna sig andra intressen och har svårt att hävda sig vid intressekonflikter. Naturvården betraktas fortfarande som ett särintresse. Kanske lever ännu i någon mån föreställningen att naturvården är som grädde på moset, någon sorts lyx, som vi kan kosta på oss när allt annat är avklarat. Men hänsynen till naturen är ju i själva verket grunden för vår fortsatta existens. Bratteforsåns dalgång som, trots sina stora naturvärden, offrades för en motorväg kan stå som en symbol för hur långt vi har kvar till en bra resurshushållning med naturen, alla vackra ord till trots. Det behövs alltså förändringar både i lagstiftningen och i den dagliga verksamheten. Lagstiftningen behandlas inte ingående i betänkandet. Men det beror på att vi väntar på resultatet av den utredning av naturvårdslagstiftningen som har tillsatts. Utredningen beräknas vara klar före april månad i år. Vi har således all anledning att återkomma till den diskussionen. Jag yrkar också bifall till övriga reservationer i betänkandet som vi i vpk har undertecknat. Slutligen några ord om Antarktis, som nämndes här tidigare. På den punkten finns det inte någon reservation i detta betänkande. Sverige är numera en av de konsultativa parter, ett av de länder, som har ett större ansvar för Antarktis. Det förs ju ständigt en diskussion om Antarktis framtid. Dessutom finns det tankar på att göra Antarktis till en världspark. Det är en idé som FN har ställt sig bakom. Men tanken att göra Antarktis till en världspark har ännu aldrig diskuterats av just de konsultativa parterna. Jag skulle vilja fråga socialdemokraterna varför inte Sverige som är en av de konsultativa parterna kan åta sig uppgiften att lansera den här diskussionen i den krets av länder som har att fatta de viktiga besluten om Antarktis framtid. Fru talman! Utöver de reservationer som jag redan har yrkat bifall till yrkar jag även bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! I detta betänkande från jordbruksutskottet har vi i miljöpartiet, för ovanlighetens skull, fått stöd för en av våra motioner. Det gäller krav på lagstiftning till skydd för hotade växtoch djurarter och, inte minst, deras livsmiljöer, som är den kritiska punkten. Det är just vidgningen av skyddsbegreppet i fråga om hotade arter till att gälla även deras livsmiljöer i sig som är det viktiga. Att en lång rad växtoch djurarter är hotade beror i hög grad på att vi människor försämrar deras livsmiljöer eller utrotar miljön där de skall leva. Det första steget för ett bra artskydd måste alltså vara att skydda den miljö där arten har sitt hem — därmed inte sagt att arten i fråga alltid behöver vara hemma. Låt mig ta ett exempel. Haverö strömmar i Ljungan får inte byggas ut eftersom forsen är fiskrik och vinteröppen. Just denna miljö är av direkt avgörande betydelse för åtminstone en hotad djurart, nämligen uttern. Skyddet av Haverö strömmar, som ännu är ofullständigt och åter kommer att avgöras på regeringsnivå, kunde hänföras till Bernkonventionen, som just säger att hotade arters livsmiljöer skall skyddas. Trots att Sverige har skrivit på Bernkonventionen är den inte svensk lag, och det gör att det egentligen inte finns någon svensk lag som skyddar hotade arters livsmiljöer. Vad utskottet nu kräver är just att sådan lagstiftning tas fram. Vi har redan från miljöpartiets sida under det senaste året utarbetat ett förslag till lagstiftning på detta område. Vi talar om biotoper, och det är samma sak som livsmiljöer för växter och djur. Vi har lagt fram ett förslag om en komplett lagstiftning på området, med omfattande kommentarer, till riksdagen under årets allmänna motionstid, och det skall bli mycket intressant att se hur utskottet kommer att behandla den motionen, om man nu menar allvar med det beslut som skall fattas i dag. Av de 38 reservationer som bifogats detta betänkande om naturvård står miljöpartiet bakom 25, och av dessa är vi ensamma om 11. Det återspeglar det faktum att vi vill bedriva en betydligt mer radikal och långtgående politik på naturvårdsområdet. Skälet till det är mycket enkelt: Utrotningen av växter och djur i Sverige sker i ungefär samma takt som i övriga i världen. Vi har ingen anledning att skryta med den naturvård som vi har i Sverige, då den är betydligt sämre än i många andra länder. Skall vi leva upp till ambitionerna i fråga om naturvården, som alla säger sig ha, dvs. att stoppa utrotningen av växter och djur, måste vi öka ansträngningarna kraftigt. Jag vill därför, fru talman, yrka bifall till alla de reservationer som miljöpartiet har varit med om att avge. Jag skall däremot inte kommentera alla. Jag yrkar också bifall till reservation 13 om att Sverige bör arbeta aktivt i internationella naturvårdsunionen. Det var ett förbiseende från min sida som gjorde att miljöpartiet inte står med på den reservationen i betänkandet. Jag hade också kunnat vara med om reservation 14 om Emån, om den inte hade utmynnat i ett krav på utredning. Vi menar att Emån är tillräckligt utredd ur naturvårdssynpunkt och att det nu gäller att skydda ån. Det rör sig alltså om en av de mest skyddsvärda åar vi har i detta land i ett av de mest artrika områdena. Sett till södra Sverige framstår skyddsvärdet ännu mer, eftersom det inte finns många sådana vattendrag kvar där. De flesta vattendragen finns i norr, som alla vet. Vi anser att Emån i sin helhet skall skyddas i naturresurslagen. En utredning i nuläget skulle bara fördröja nödvändiga beslut och därmed också släppa fram ytterligare exploatering av Emån. På grund av ett missöde på jordbruksutskottets kansli har inte vår reservation om Emån kommit med i betänkandet. Därför delas det nu ut ett särskilt yrkande på ledamöternas bänkar av följande lydelse: Jag yrkar bifall till motion Jo970 yrkande 10. Det innebär att vi kan ställa upp på reservation 14 till betänkandet i allt utom det att frågan skall utredas. Vi kräver alltså i stället att Emån i sin helhet skall skyddas nu genom att detta förs in i naturresurslagen. Fru talman! Det finns mycket mer att säga om det här. Det behövs ett bättre skydd av myrarna i Sverige — en myrskyddslagstiftning i någon form. Lagstiftningen när det gäller människors möjligheter att påverka miljöskyddsarbetet och naturvårdsarbetet behöver förbättras, så att närboende, miljöorganisationer och andra berörda kan överklaga lättare och få lägga in sina synpunkter så tidigt som möjligt i beslutsfattandet. Därför måste lagstiftningen ändras. En rad krav i reservationerna handlar om just sådana saker. Vi anser också att de internationella konventioner som Sverige har skrivit på automatiskt skall bli svensk lag. Det är mycket märkligt att man skriver på konventioner och förbinder sig internationellt att gör vissa saker men att detta inte står i svensk lag. Det gäller t.ex. Bernkonventionen. Naturvården måste också stärkas på alla nivåer i samhället, kommunalt, regionalt och på statlig nivå, om vi skall klara av ett framgångsrikt naturvårdsarbete. En rad av reservationerna handlar om att skydda mark och naturområden, mer eller mindre strikt. Det mest strikta som finns är nationalparker. Det är bara att konstatera, t.ex. när det gäller den vanligaste naturtypen i Sverige, dvs. vanlig skog, att inte ens 196 av den produktiva skogsmarken nedanför fjällområdet är skyddad. Detta kan jämföras med andra länder, som skyddar upp till 10 26 av sina typiska naturområden. Titta på typiska skogslän som Gävleborg och Västernorrland, som mest består av skog! Hur mycket är skyddat där? Ja, det är någon promille, på sin höjd — i Gävleborgs län är det inte ens 1960. Det illustrerar hur dålig naturvården i Sverige faktiskt är. Det gäller också havsmiljön och kulturlandskapet, där en stor del av de hotade växtarterna finns. Det är naturligtvis de fjällnära skogarna. Det gäller många våtmarker av olika slag, t.ex. Indalsälvens delta, som är Sveriges största havsdelta och som i dag inte åtnjuter något skydd alls. Där bygger man vägar och planerar industriområden, turistanläggningar osv. Det planeras också ett mindre naturreservat i en del av deltat, men det är allt. De här exploateringarna har anmälts till den speciella kommission som övervakar att de länder som har skrivit på Bernkonventionen följer den, och ärendet överklagades dit. Det togs dock inte upp, eftersom Sverige protesterade mot detta. Då vet vi hur mycket den konventionen är värd i praktiken. Därför är det viktigt att det blir en lag. Antarktis har nämnts av flera talare, och jag kan instämma i att det behövs ett direkt skydd av hela Antarktis; det behövs en världsnaturpark. Den mineralkonvention som man nu arbetar på duger inte — det är alldeles klart. Vi har därför återkommit med en motion i just det ämnet, när det gäller Antarktis och en del andra internationella naturvårdsfrågor. Slutligen vill jag, fru talman, säga att den ekologiska krisen, som illustreras av just utrotandet av arter och naturliga miljöer, på sikt också innebär en djupgående ekonomisk kris, eftersom det trots allt är naturen vi ytterst är beroende av och det är på naturen som all ekonomi bygger. Därför är naturvården ett förstarangsämne för politiken och kommer att bli det än mer framöver.
Fru talman! Genom mänsklig påverkan på naturmiljön har naturtyper som urskogar, ädellövskogar, sumpskogar, rikkärr, naturliga betesmarker m.m. blivit ovanligare i vårt land. Vissa växtoch djurarter har därigenom minskat kraftigt i antal, och en del har t.o.m. blivit utrotade. Vidare påverkar luftoch vattenföroreningar negativt en del naturtyper och livsförutsättningarna för vissa arter. När riksdagen på våren 1988 tog ställning till regeringens proposition om miljöpolitiken inför 90-talet slogs också fast att bevarande av naturresurser, naturtyper och arter av växter och djur måste bygga på en ansvarsfull hushållning med naturresurser. Ytterst handlar detta om att långsiktigt säkerställa naturens produktionsförmåga. Målen för skyddet av värdefull natur förtydligas i propositionen på följande sätt: Alla förekommande naturtyper, såväl naturliga som kulturpräglade, skall säkerställas i en sådan omfattning och på ett sådant sätt att de långsiktigt kan bibehållas i ekologisk stabilitet och med bevarat innehåll. Särskild uppmärksamhet bör ägnas olika slag av våtmarker, urskogar och vissa miljöer i odlingslandskapet med stora naturoch kulturvärden. Det kan gälla t.ex. ogödslade slåttermarker och betesmar ker. Arbetet med att bevara arter bör inriktas mot att behålla och bibehålla en rik varierad fauna och flora. Regeringen har tagit en rad initiativ med anledning av det miljöpolitiska beslutet 1988. En samlad redovisning av vad som är på gång visar att de flesta frågor som nu tas upp i de 94 motionsyrkanden som behandlas i detta betänkande redan har aktualiserats av regeringen eller ansvariga myndigheter. Det är inte särskilt svårt, vill jag säga till Lars Ernestam, att försvara den socialdemokratiska politiken när det gäller naturvården. Statens naturvårdsverk arbetar nu med att ta fram en aktionsplan för naturvården. Den redovisas för regeringen i september i år. I denna aktionsplan kommer att ingå ett samordnat handlingsprogram för bl.a. vård av hotade växtoch djurarter. En översyn av naturvårdslagen pågår. Resultatet skall redovi-as i april i år.

De allra flesta motionsyrkandena har med hänvisning till pågående översyn av naturvårdslagen avstyrkts. På en punkt har utskottet gjort ett uttalande om att det i naturvårdslagen bör införas bestämmelser som ger ett direkt skydd för hotade arter och för arter med hotad genetisk variation. Utöver det utredningsarbete som nu pågår, och som inom kort skall vara klart, finns det anledning att kort och sammanfattat ge några exempel på det omfattande arbete som sker i övrigt för en bättre naturvård. Naturvårdsverket och boverket har regeringens uppdrag att utreda förutsättningar och former för miljökonsekvensberäkning som underlag för beslut. I skogsstyrelsens regi pågår en landsomfattande uppföljning av hur hänsynsreglerna i skogsbruket följs. 60 000 skogsägare skall utbildas i ekologi och naturvård. I en rapport om en ny livsmedelspolitik föreslås ett mycket kraftigt stöd för landskapsvårdande åtgärder och andra miljöfrågor. Under senare år har överhuvudtaget det statliga stödet ökat för naturvårdsåtgärder i odlingslandskapet och för att främja variationsrikedomen i slättbygden. De benäms NOLA och NYLA-bidrag. Anslaget för inköpet av mark för naturvård har höjts mycket kraftigt. Naturvårdsverket har nyligen avslutat inköp av 16 000 hektar urskog. En nationalparksplan har tagits fram för verkets långsiktiga planering av nya och ändrade nationalparker, och arbetet med att genomföra detta är i full gång. Inom naturvårdsverket sker nu också en angelägen översyn av naturvårdsförvaltningen. Men det är inte bara på det centrala planet som man arbetar med de här frågorna. Vi har så lätt, vi som arbetar i riksdagen och på central nivå, att glömma bort att huvuddelen av jobbet görs ute i länen och ute i kommunerna. Där finns stora möjligheter att ta intiativ för alla partier som är representerade i den demokratiska organisationen. Det är inte särskilt trångt bland de initiativ som kommer den här vägen, det är mina egna erfarenheter från mitt eget län. Det är glädjande att de flesta länsstyrelser nu har naturvårdplaner som underlag för sitt långsiktiga arbete. Just nu är många kommuner i färd med att färdigställa översiktsplaner för markanvändningen, vilket förhoppningsvis skall öka intresset att skydda lokalt värdefulla naturoch kulturmiljöer. Man har möjligheter att få ett bra underlag för sådana beslut i de här översiktsplanerna. Fru talman! Förutsättningen för ett målmedvetet och långsiktigt naturvårdsarbete är det kunskapsunderlag som tas fram bl.a. genom forskning och inventering. Under de år som jag har haft tillfälle att diskutera naturvårdsfrågor har naturligtvis inventeringar påbörjats som fortfarande pågår. Vi har ofta kunnat känna en viss gemensam otålighet över att de här inventeringarna inte blir klara. Men det förtjänar att påpekas, för dem som påstår att det ingenting görs, att här görs för litet osv., att det bedrivs en ganska omfattande forskning med stöd från bl.a. naturvårdsverkets forskningsnämnd, andra sektorsforskningsorgan, universitet och högskolor, bl.a. för skydd och vård av hotade arter. En riksomfattande inventeringsverksamhet pågår bl.a. när det gäller våtmarkerna. Vi lär få vänta ytterligare några år innan den är heltäckande. Det pågår en grusinventering. Den har pågått under de 20 år som jag har haft anledning att i förvaltning och politik arbeta med naturvårdsfrågor. Vi har en ängsoch hagmarksinventering där landets kommuner är engagerade. Man skall ha fram anslag, och man skall ha fram ett intresse från kommunerna att delta i detta. Det pågår en inventering av marina miljöer, och fortfarande har vi en urskogsinventering som pågår. Jag tror att vi kan vara överens om, att skall vi kunna göra samlade bedömningar av naturvårdsarbetet krävs ett bra kunskapsunderlag. Jag tror att det var Annika Åhnberg som särskilt poängterade detta. Jag tycker faktiskt att det inte borde råda några större delade meningar om detta. Fru talman! Utskottet har med hänvisning till det omfattande arbete som pågår på naturvårdsområdet avstyrkt flertalet motioner. Några motioner har avstyrkts med hänvisning till att frågan de berör inte är en fråga för riksdagen att behandla utan för berörda förvaltningsmyndigheter. Då riksdagens arbetsformer ses över tror jag att jordbruksutskottets område blir allt intressantare att studera, för att vi skall få vettiga arbetsformer också i riksdagen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Först vill jag erinra om att jag i mitt förra yttrande sade att folkpartiet hade 18 reservationer. Vid en närmare sammanräkning blir det 19. Jag har i och för sig yrkat bifall till samtliga, så jag hoppas att det är klart att bifallsyrkandet gäller samtliga folkpartireservationer. I mitt anförande sade jag att jag förutsatte att Jan Fransson skulle tala väl om naturvården, och det har han också gjort. Det finns ett uttryck — och för att jag skulle få det rätt refererat kollade jag med Lennart Brunander, som är väl förfaren i jordbruksfrågor — som säger: Medan gräset gror dör kon. Jag vill förändra det och säga: Medan utredningar pågår dör många arter. Jan Fransson har här hänvisat till att det pågår utredningar. Men hur många år skall vi ha detta utredande utan konkreta förslag på naturvårdsområdet? Jag vill ställa fyra frågor till Jan Fransson: 1. När kommer förslag till riksdagen om inrättande av nationalparker? När är utredningsarbetet slutfört? 2. Är det rimligt att våtmarksinventeringen, som har pågått så länge, inte är slutförd nu? 3. När kommer vi att uppnå balans, så att anslagen blir tillräckliga för vidtagande av de åtgärder som behövs för att man skall klara skötseln av våra naturreservat? 4. När kommer vi att uppnå målet att ha ett tillräckligt skydd för de urskogar som behöver bevaras?

Fru talman! Jan Fransson talade här om hur viktigt det är med natur, naturvård osv. Som vanligt hänvisade han till att det pågår en massa utredningar, och det händer ju ganska ofta att man gör det från socialdemokratiskt håll nu för tiden. Det är någonting som också Birgitta Dahl gör ganska ofta när hon skall svara på frågor som gäller miljön. Jan Fransson pekar på att det pågår utredningar om än det ena, än det andra, och att det görs inventeringar. En del inventeringar har pågått i 20 år. Lars Ernestams frågor i det avseendet är berättigade. När blir det något resultat av allt detta? Annars är det inte så stor mening med det. Det är klart att man får ökad kunskap, och det är alltid bra. Men man bör ju använda denna kunskap till något också — det är det som är meningen. Vi har en mängd naturtyper som behöver skyddas, sade Jan Fransson, och vi har områden där vissa djurslag lever som också måste skyddas. Här talas det mycket om detta, men min fråga är: Varför kommer inte socialdemokraterna med förslag om tillräckligt mycket pengar för att skydda de här hotade arterna? Det ges alldeles för litet pengar till detta, bara några miljoner, och det räcker ingen vart. Man kommer inte heller med förslag om tillräckligt mycket pengar för att köpa in den här naturen som Jan Fransson talar om — och ännu mindre med pengar för att sköta denna natur. Skötseln är inte bra, för resurserna räcker inte. Sedan hänvisade Jan Fransson till att vi får en ny jordbrukspolitik, som kommer att innebära att det avsätts en massa pengar till naturvård. Jag visste inte att detta redan var regeringens förslag. Det är ju en arbetsgrupp som har kommit med ett förslag, och det är ute på remiss fram till den 19 februari. Att regeringen redan skulle ha tagit det som sitt förslag är i så fall en överraskning, och en negativ sådan. Det förslaget kommer ju att rasera stora kulturvärden på landsbygden, när det gäller landskap, natur, hagmarker och mycket annat — för att inte tala om följderna för de människor som är sysselsatta där. Det är viktigt att vi får samstämmighet mellan resurser och ord och att vi får en naturvård, som skapar förutsättningar för att bevara de värden som är skyddsvärda — och de är många.
Fru talman! Jan Fransson säger att allt som föreslås i detta 90-tal reservationer har redan aktualiserats. Ja visst, det finns förmodligen ingenting i detta land som inte är föremål för utredning någonstans i något sammanhang — så det svaret kan vi inte nöja oss med. Hela regeringspolitiken består ju för närvarande av ett antal utredningar, om vilkas resultat vi inte vet så mycket. Jag vill ta våtmarksinventeringen som exempel. Den startades alltså 1983, och Jan Fransson säger nu att vi antagligen får vänta ytterligare några år. Men det är helt enkelt inte acceptabelt att det skall ta så lång tid att göra inventeringen. Det är ju först när den är gjord som vi kan börja svara på de viktiga frågorna. Hur skall vi skydda — och restaurera — värdefulla våtmarker? Medan vi väntar försvinner viktiga våtmarker varje dag, framför allt inom skogsbruket. Det är bråttom. Jag konstaterar också att Jan Fransson inte svarar på min fråga om Antarktis, vilket jag tycker är beklagligt. Det har ju blivit mycket intressant för olika länder att försöka exploatera Antarktis, och det är oerhört viktigt att Sverige aktivt verkar för ett totalt skydd av Antarktis. Den s.k. mineralkonventionen innebär inte ett totalt skydd. Den innebär att man tillåter exploatering under kontrollerade former. Redan i dag sker överträdelser mot de regler som finns för hur olika länder skall få bete sig på Antarktis. Man tar inte hand om sitt avfall, osv. De konsultativa parterna — de länder som har intressen i Antarktis — skall träffas senare i år i Chile. Jag skulle återigen vilja fråga: Kan inte Sverige på detta möte aktualisera frågan om ett totalt skydd för Antarktis? Det är ju ändå det målet vi måste kämpa för.

Fru talman! Jan Franssons inlägg var naturligtvis en skönmålning av situationen. Om man läser Naturskyddsföreningens tidskrift från 1910-talet och 1920-talet, så finner man precis samma kritik och samma problem som i dag. Och det är inte underligt att den organisationen radikaliseras och blir alltmer kritisk, när människorna ser hur löfte efter löfte har svikits. Man tar först hälften, sedan hälften och sedan ännu en gång hälften — och fortsätter på det sättet. Varje seger för naturvården var möjligen en liten broms, men på det stora hela har det gått åt fel håll. Det är tyvärr den verklighet vi befinner oss i. Jag har kritiserat svenska statens bristande engagemang i naturvården. Det har jag gjort just för att jag under åtminstone 15 års tid har upplevt att man betraktar naturvård som ett sektorsintresse, ett intresse för ett fåtal svenskar som tycker att det är roligt att vara ute i naturen, och inte något övergripande samhällsintresse, någonting som är grundläggande för samhället — även om det ibland står så i vissa utredningar och uttalanden. När det kommer till kritan är det svar man får: ”Men varför skulle vi avsätta och skydda så mycket skog bara för att ni vill åka skidor och se litet konstiga svampar och lavar, och vad det kan vara?” Det som Jan Fransson sade betyder därför inte så mycket, tyvärr. Och därför är det väldigt viktigt att vi i riksdagen som vill ha mer radikal naturvård ligger i och driver på. Länsstyrelsernas naturvårdsenheter, som alltså är statliga organ och som så att säga skall fullfölja centralmaktens politik, har ju gått förbi staten. Det beror på det personliga engagemang som många av de anställda där har haft och har. Det är just den unga generationen naturvårdare från 60-talet, framför allt, som har jobbat och jobbar på dessa enheter. Det gör att man när det gäller skyddet på den nivån har gått så långt som man bara orkat och kunnat. Men där har man problemet att man är underordnad länsstyrelsens styrelse och andra intressen på länsstyrelsen. Man har inte alls fått den uppbackning från staten som man borde ha fått. Just den statliga naturvården är därför dålig i Sverige — också om man jämför internationellt. I andra länder är det ju ofta så att den statliga naturvården går före. I Sverige är det precis tvärtom, den tycks snarare bromsa. Man måste fråga sig om socialdemokraterna numera anser att naturvården verkligen är ett övergripande samhällsintresse. Och hur långt är man i så fall beredd att gå när det gäller att skydda naturtyper — 1 90, 10 96 eller 30 96?
Fru talman! Jan Fransson talar här om hur mycket som är på gång. Det är visserligen sant att mycket är på gång, men det tar väldigt lång tid. Han talar om en samlad redovisning, som har beaktat de flesta av de reservationskrav som ställs i det här betänkandet. Jan Fransson nämnde bl.a. att anslagen för köp av mark skulle ha ökat kraftigt. Det är också sant. Men hur är det — kan man sköta den mark som man köper in? Vi vet att det i dag på många håll finns brister när det gäller skötseln av de olika skyddsobjekten och att någonting måste göras. Vi moderater har länge hävdat att man måste utnyttja alla goda krafter i arbetet för vård av vår natur. Varför är socialdemokrater så negativa till nytänkande då det gäller skötseln av naturvårdsobjekt? Varför inte utnyttja markägare och ideella organisationer i vården av objekten? Alla vet ju att det finns ett mycket stort engagemang och ett stort intresse. Man skulle härigenom också kunna skydda fler objekt på ett bättre sätt och även till förhållandevis lägre kostnader. Varför vill inte socialdemokraterna inse att t.ex. delar av nationalparker som exploateras eller drabbas av vissa ingrepp skulle kunna föras över till naturreservat, som vi har krävt, med anpassade skötselföreskrifter? Respekten för begreppet nationalpark håller ju på att urholkas. Begreppet nationalpark måste, som vi säger, vara mycket starkt. Delar inte socialdemokraterna denna uppfattning?

Fru talman! Det har ställts en rad generella frågor om arbetsläget när det gäller inventeringar, utredningar, osv. Jag konstaterar att mina kamrater i utskottet kommer att få tillfälle att ställa de frågorna direkt till naturvårdsverkets chef när han inom kort kommer till vårt utskott. Jag kan inte svara på vilket dagsläget är när det gäller olika uppdrag som naturvårdsverket har. Men tillfälle att få svar på de frågorna kommer alltså att ges. Jag noterade att man, när man nu försöker uppamma en kritik mot oss socialdemokrater, har mycket svårt att peka på någonting konkret. Ingvar Eriksson frågade: Varför är socialdemokraterna negativa till att engagera markägarna i vård och förvaltning? Varifrån har Ingvar Eriksson fått den uppfattningen? Det är fel. Jag kan som exempel ta mitt eget län, där vi medverkat till att en grupp bönder genom någonting som kallas naturvårdstjänst engagerat sig i vården. Det går alldeles ypperligt. Markägargruppen kan vara en av flera aktörer här. Vad vi däremot säger nej till är att gå in i något slags allmän subventionsverksamhet bara för att det gäller markägare — de får tävla på samma villkor som andra. Lars Ernestam frågade när nationalparksplanen skulle komma till riksdagen. Vi som försöker att också engagera oss litet i våra län vet att det inte är så det går till. Nationalparksplanen är till för naturvårdsverkets långsiktiga handlande. Här arbetar man sig fram successivt. Själv var jag vid förra länsstyrelsesammanträdet hemma med om att tillstyrka att Djuröarkipelagen i Vänern blir nationalpark. Detta är ett hela tiden pågående arbete — jag har aldrig uppfattat det så att riksdagen skall föreläggas en plan för hela landet när det gäller nya nationalparker, ändringar osv. Det sker successivt — arbetet pågår.

Fru talman! Jan Fransson sade att vi inte ställt några konkreta frågor. Det var ju just fyra konkreta spörsmål som jag tog upp. Jag hade kunnat beröra ännu fler — jag hade kunnat ta upp och diskutera åtta, tio eller femton konkreta frågeställningar på naturvårdsområdet. De här frågorna har väl också givit ett visst resultat — Jan Fransson hänvisade till att det är naturvårdsverkets ansvar. Det är klart att naturvårdsverket har ett utredningsansvar, men har inte också regeringen ett ansvar för att driva naturvårdsfrågorna? Skall vi överlämna naturvårdsfrågorna helt och hållet till naturvårdsverket, ett verk som i dessa dagar dessutom är föremål för en viss diskussion? Jag skall inte ta upp den här. Är det så Jan Fransson menar att vi skall ha det? Det är så att nationalparksplanerna är klara, och det finns nu tid att för riksdagen redovisa förslag om inrättande av nationalparker. Det har vi väntat på, men det har inte kommit några sådana förslag. Låt mig ta upp den konkreta frågan om urskogarna. Jan Fransson har då hänvisat till att riksdagen på regeringens förslag har höjt anslagen för inköp av mark till 100 miljoner. Det är riktigt att det var betydligt lägre belopp tidigare. Men för att nå den summan fick naturvårdsverket ta bort anslaget på åtskilliga miljoner för en ny miljöteknik. Man spolade alltså en viktig miljösektor för att kunna höja det anslaget till 100 miljoner! Det är sanningen om det anslaget. Dessutom är väl det anslaget för lågt, Jan Fransson? Med 100 miljoner om året kommer vi ju inte långt när det gäller att nå det bevarande som är angeläget.

Fru talman! Jan Fransson tycker att vi inte ställer några konkreta frågor. Jan Fransson tycker dessutom att han inte kan svara på frågor om den utvär dering och planering som han hänvisar till som svar på våra frågor utan rekommenderar oss att fråga naturvårdsverkets chef när denne kommer till oss. Det kan vi väl i och för sig göra, men orsaken till att naturvårdsverkets chef kommer till oss är ju bl.a. den kritik som finns mot naturvårdsverkets sätt att fungera. Jag vet inte om han kan ge så förfärligt många svar. Bortsett från det måste det väl ändå vara så att naturvårdsverket arbetar på uppdrag av regeringen, och regeringen måste ju ha någon idé om eller någon plan för hur de här problemen skall lösas och kan väl inte bara sitta och vänta på ett förslag från naturvårdsverket, i varje fall inte i många av de här frågorna, där det finns direkta krav också från riksdagen. Och våra frågor då, som inte är konkreta? Vi ställer frågor om när regeringen och socialdemokratin vill ställa tillräckliga resurser till förfogande för att skydda hotade arter och för skydd och skötsel av de naturreservat och andra områden som vi vill skydda. Det är väl konkret nog. Det borde vi väl då kunna få svar på. Förra året när vi från alla möjliga håll hade motioner om ökat skydd för hotade arter manövrerade socialdemokraterna i jordbruksutskottet så att moderaternas förslag, som låg lägst av motionsyrkandena, gick igenom i riksdagen. Då lierade man sig alltså med dem som hade det lägsta påslaget på regeringens förslag. Är det socialdemokratisk naturvårdspolitik, är det ett socialdemokratiskt sätt att se på det som Jan Fransson tidigare sade var så viktigt? I så fall tycker jag inte att det är bra. Jag tycker att Jan Fransson sedan uttalade sig mycket vårdslöst om tanken att jordbrukare och bönder skulle hjälpa till när han sade att socialdemokraterna inte är intresserade av att subventionera bönder. Jag garanterar Jan Fransson att om man utnyttjar bönderna för det här arbetet kommer samhället billigare undan än vid alla andra alternativ. Jag tycker att också uttalandet om Antarktis var litet farligt. Där sade Jan Fransson att vi självfallet ställer upp på en konvention på att skydda Antarktis. Men konventionen är, som Annika Åhnberg tidigare påpekade, egentligen inte ett sätt att skydda Antarktis utan ett sätt att planmässigt utnyttja Antarktis. Den kan naturligtvis vara ett visst skydd i och för sig, men det är inte något tillräckligt skydd — den ger en exploatering, och det är det vi har protesterat mot.
Fru talman! Jan Fransson säger att han trodde att vi redan i utskottet hade klarat ut den fråga som gäller Antarktis. Det trodde faktiskt jag också. Det är därför som det inte finns någon reservation i ärendet. När vi i utskottet diskuterade frågan om Antarktis förelåg det ett betänkande från utrikesutskottet. Jag hade just fått svar på och diskuterat en enkel fråga med utrikesministern i saken. Både av betänkandet och av frågedebatten framgick med all klarhet att Sverige är positivt inställt till en världspark och att vi skall ytterligare öka våra ansträngningar för att få ett totalt skydd av Antarktis. Det är klart att sådana besked är glädjande, men ganska snart efter att ha fått dem började man undra hur de skall omsättas i verkligheten. Det var därför som jag i mitt förra inlägg ställde frågan, om Sverige på det kommande mötet i Chile avser att direkt med de konsultativa parterna ta upp en diskussion om ett totalt skydd. Den har nämligen inte förts i den kretsen. Det bästa sättet att markera att vi vill ha ett totalt skydd av Antarktis är att inte ratificera mineralkonventionen. Det har riktats misstankar mot de länder som inte ratificerar den, t.ex. Australien och Frankrike. Det har sagts att anledningen till att de inte gör det är att de i själva verket inte vill ha något skydd alls av Antarktis. Desto viktigare är det att ett land som Sverige, som inte kan misstänkas för att ha anspråk på att få utvinna mineral, olja och gas på Antarktis, markerar att man vill gå i spetsen för arbetet med att ge Antarktis ett totalt skydd. I övrigt hänvisar Jan Fransson till naturvårdsverkets generaldirektör. Det är klart att vi har självständiga ämbetsverk och att det är viktigt att diskutera med honom om hur arbetet utvecklas. Men jag tycker ändå att det är ett något lättvindigt sätt att avfärda det politiska ansvar som ändå denna församling har när det gäller att ge direktiv i väsentliga frågor. Jag delar inte den som jag tycker något övermaga uppfattningen att allting skulle vara socialdemokraternas fel. Låt oss exempelvis ta fallet med Emån. Riksdagen beslöt faktiskt i fullständig enighet att genomföra detta invallningsoch förändringsprojekt. Miljörörelsen mottog beslutet under fullständig tystnad. Först när det började genomföras, så sent som 1988, blev reaktionerna kraftiga. Vad gäller naturvården är det trots allt viktigt att komma ihåg att det är vårt kollektiva ansvar att läget är som det är. Det är också vårt kollektiva ansvar att se till att det förändras.
Fru talman! Det kan konstateras att socialdemokraterna varje gång vi har fört fram nya förslag om ett breddat engagemang för markägare i vården av naturvårdsobjekten har bidragit med att rösta ned våra förslag. Jan Fransson säger att socialdemokraterna inte är emot ett sådant engagemang, men att de enskilda markägarna får konkurrera med andra på detta område. Dessutom hävdar Jan Fransson till sitt försvar att man inte vill medverka till allmän subventionsverksamhet. Det beskyllde han också oss moderater för. Det är ett märkligt omdöme i fråga om betalning till enskilda markägare för deras insatser i naturvården. Jag kan garantera att det här handlar om gedigna och kunniga insatser från människor som lever och verkar just ute i denna miljö. Det är mycket illa om vi inte tar till vara deras insatser. Jag fick inget svar på min fråga om begreppet nationalparker. Vi hävdar att det begreppet måste vara mycket starkt men jag fick inte ens höra en antydan om socialdemokraternas inställning på den punkten. Jag hoppas nu att få svar på min fråga.
Fru talman! Jan Fransson efterlyste en mer konkret kritik av socialdemokraternas politik på naturvårdsområdet. Han tyckte att vi var för högtflygande i våra inlägg. Visst kan vi konkretisera oss. Det är nu tio år sedan utredningen om våra urskogar, vilka som fanns kvar i landet och vad det skulle kosta att skydda dem, var färdig. Det är först nu som delar av dem börjar skyddas. Under tiden har somliga av dem försvunnit. Genom intensiv kamp från miljögrupper och naturskyddsföreningar har man lyckats förhindra skövling av fler urskogar. Det är ett konkret exempel på hur man kan segdra och förhindra att naturvård slår igenom. Ett annat exempel är den vitryggiga hackspetten, en av de akut utrotningshotade fåglar som finns i landet. Det har under lång tid varit känt att den arten är utrotningshotad i hela världen. Den starkaste stammen finns sannolikt i Norge och delvis i Sverige. Det senare säger tyvärr inte så mycket, därför att i vårt land finns inte särskilt många sådana fåglar kvar. Det tillsätts en enda man för att forska och informera om allt detta. Det är detsamma som ingen alls i ett sammanhang som detta. När en exploatering av Indalsälvens delta, som är en typisk livsmiljö för bl.a. vitryggig hackspett, överklagas till Bernkonventionen, då ingriper regeringen och stoppar exploateringen. Där skulle man bygga en väg, vilket ansågs viktigare än att bevara området. Det är så det fungerar. I fråga om de fjällnära skogarna svek socialdemokraterna sitt vallöfte. Ytterligare en sak är de internationella konventioner som vi skriver under och skryter med men inte följer upp i svensk lag. Det gäller bl.a. Bernkonventionen. Det är några av de konkreta exempel som Jan Fransson efterlyser. Man måste fråga sig om Jan Fransson verkligen inser hur illa det är ställt när han svarar på det sätt som han gör. Jag måste därför på nytt ställa den generella frågan: Anser socialdemokratin numera att naturvård är ett övergripande samhällsintresse eller inte?
Fru talman! Jag kan inte, Annika Åhnberg, svara på frågan om på vilket sätt Sverige förbereder sig för det kommande mötet om Antarktis. Personligen känner jag sympati för de åsikter hon framför. Andemeningen i det hon säger kan väl grunda sig på vad utskottet anför i betänkandet om Antarktis och dess framtida skydd. Ingvar Eriksson framhärdar och frågar varför socialdemokraterna är emot ett breddat engagemang från markägare när det gäller att skydda naturvårdsobjekt. Är det måhända ett Skåneproblem som han anser vara ett nationellt problem? Nu råkar jag ha egna erfarenheter av arbete med sådana här frågor från hela 1970-talet. Bönder anställdes ofta för att arbeta med naturvårdsobjekt. Jag var med om att anställa på heltid en av de första s.k. naturvårdsbönderna i Sverige. I Falbygden i mitt hemlän finns en grupp som kallar sig för naturvårdstjänst. Den gruppen har inte mött något politiskt motstånd från oss socialdemokrater. Nej, åk hem till Skåne, Ingvar Eriksson, och tala med litet vanligt sunt förnuft kring detta! Vi är inte motståndare till markägares engagemang i naturvårdsobjekt, men det handlar inte om ett särskilt inkomststöd, utan det gäller att vara med och konkurrera på lika villkor. Om Lars Ernestam och Lennart Brunander har direkt kritik att framföra mot hur naturvårdsverket fungerar, då tycker jag knappast att det är anständigt att vi i denna kammare diskuterar den saken. Utskottet har beslutat att på hans egen begäran bjuda in chefen för naturvårdsverket. Då ges det möjligheter att direkt med honom diskutera hur naturvårdsverket fungerar. Jag har i varje fall inget underlag för att i riksdagens kammare framföra generell kritik mot hur naturvårdsverket fungerar. Jag vill tvärtom påstå att den kritik som jag har kunnat läsa i många avseenden är oberättigad kritik. Nu pågår det en översyn av naturvårdsverkets organisation. Först när den är färdig får vi ett underlag för ställningstagande. Till Lars Ernestam vill jag säga att folkpartiet under senare år här i kammaren har fört en överbudspolitik beträffande naturvården, som naturligtvis är ett ypperligt område för dem som hela tiden vill lägga sig några miljoner högre. Men, Lars Ernestam, nu är det kanske dags att passa sig igen, så att folkpartiet inte går på samma nit som när ni satt i de borgerliga regeringarna tillsammans med moderaterna. Ni gick in med höga ambitioner, men vad uträttade ni under de åren för naturvården? Inte ett skvatt, fru talman!

Fru talman! I jordbruksutskottets betänkande om naturvård behandlas bl.a. min motion Jo788 angående en tilltänkt nationalpark i Kirunafjällen. Frågan drivs av naturvårdsverket under hårt motstånd från lokalbefolkningens sida. Nationalparken skulle bli ofantlig till ytan: områdena kring Abisko, Torne träsk och Kebnekaise, totalt lika mycket som hela Halland. Detta är inte tänkt att bli en nationalpark i klassisk svensk mening. I stället skall den bli amerikaniserad med satsning på tillgänglighet i form av stugbyar och annan service. Där skall också jakt och fiske kunna bedrivas. Oron för detta projekt kommer från två håll. Kirunabor och samer betvivlar att jakt, fiske och renskötsel i praktiken kommer att få fortgå ostört i något som kallas nationalpark. Forskare och andra naturvänner tvivlar på att ett fullgott skydd kan upprätthållas för naturen i en nationalpark som uttryckligen tillkommer för att exploateras som turistparadis. Oron är berättigad på ömse håll. Området är för stort för att ges en enhetlig status som nationalpark, om man vill bevara innebörden av och respekten för detta begrepp. Vi vet hur svårt det är att få alla att förstå allemansrättens möjligheter och begränsningar. Enstaka personer tar sig lätt litet för stora friheter. På samma sätt är det med en nationalpark där man får bygga fritidshus och jaga. Skulle man då inte få tälta fritt eller plocka blommor? måste många fråga sig. I Uppsala län har just ett stort naturreservat, Bennebol, upphävts av motsvarande skäl. Reservatsbestämmelserna innebar att skogsbruk kunde bedrivas på modernt sätt med skogsbilvägar och kalhyggen. Motsättningen mellan detta och restriktioner för allmänheten att bryta en kvist att schasa mygg med blev för stor. I stället har sex nya små naturreservat bildats. Så bör man gå fram också i Kirunafjällen. Utöver nuvarande nationalparker kan nya bildas. Men de skall inte vara större än att de kan ges ett starkt skydd som uppfattas som meningsfullt av allmänheten. Övriga områden, där vägar och järnvägar går fram, där turistanläggningar byggs, där jakt bedrivs, skall ha en lägre skyddsnivå än nationalpark. Man förvånar sig över att dessa storvulna nationalparksplaner rullar på samtidigt som små, strategiska insatser för att ge turismen i Torne träsk-om rådet ett lyft försummas. Så har t.ex. all reguljär båttrafik på Torne träsk sedan några år upphört. Den 70 km långa och som mest 9 km breda sjön avskärmar därmed väldiga fjällområden från turismen. Här kunde naturvårdsverket och turistföreningen göra en omedelbart verkande och föga kostnadskrävande insats till fjällturismens fromma. Disproportionerna mellan de himlastormande planerna och oförmågan i det lilla ter sig närmast löjeväckande. Utskottsmajoriteten hänvisar i sitt avstyrkande av min motion till naturvårdslagsutredningen, vars betänkande kommer i vår. Men man refererar också, låt vara utan eget instämmande, till tankar på zonering av nationalparker. Därmed skulle, i samma park, helt olika skyddsnivåer blandas. I vårt land är allmänhetens respekt för nationalparkernas helgd stor. Låt det så förbli! Hoten har i stället kommit från statens sida, som släppt fram betydande ingrepp i Stora Sjöfallets och Abisko nationalparker. Det vore tragiskt om en ny syn på nationalparksbegreppet skulle urholka skyddet för det unika, det vackraste och det mest bevarandevärda som vi har i Sveriges natur. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 16, som tillgodoser yrkandet i min motion.